Skatteutskottets betänkanden 59, 61 och 62 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså skatteutskottets betänkande 59 om nya bosättningsregler i skattelagstiftningen samt nya regler vid beskattningen av lön vid utlandstjänstgöring.

Herr talman! Svenskar som flyttar utomlands eller som arbetar utomlands är litet besvärliga människor från lagstiftarens synpunkt. De passar inte riktigt in i våra svenska lagar och förordningar. Lagarna är naturligtvis i första hand avfattade och utformade för att passa svenskar som bor och arbetar här i landet. Utlandssvenskarna hamnar ofta mellan olika lagstiftningar, kommer i kläm och får problem. Då är det vår skyldighet att se till att det finns sådana regler att de värsta problemen kan avhjälpas. Jag vill i detta sammanhang peka på ett särskilt yttrande som de borgerliga ledamöterna har fogat till utskottsbetänkandet när det gäller översyn av utlandssvenskars situation. Vissa förbättringar har skett på senare år, men mycket finns kvar att göra. Regeringen har i en proposition föreslagit att man skall ändra bosättningsbegreppet. För närvarande måste den skattskyldige som flyttar utomlands under de första tre åren visa för skattemyndigheterna att han inte har någon väsentlig anknytning till Sverige och att han därför inte skall beskattas här. Efter denna treårsperiod övergår bevisbördan till skattemyndigheterna, som då har att visa att den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige. Nu föreslår regeringen att man skall förlänga denna period med omvänd bevisbörda från tre till fem år. Dessutom föreslås att bosättningsbegreppet, kriterierna för bosättning i Sverige skall utvidgas. Vi moderater och även den folkpartistiske ledamoten av skatteutskottet yrkar avslag på detta förslag. Den nuvarande treårsregeln och den kommande femårsregel som regeringen har föreslagit är riktade mot skenbosättningar utomlands, men regeringens förslag är så utformat att det får verkningar som sträcker sig betydligt längre än vad som är motiverat för att hindra skenbosättningar. Såsom lagrådet har påpekat i ett yttrande över utkastet till proposition tar regeringen här in i bedömningen vissa omständigheter, t.ex. svenskt medborgarskap samt innehav av fritidsfastighet och andra ekonomiska intressen i Sverige som kan föreligga utan att det är fråga om skatteflykt. Den som av olika skäl väljer att lämna Sverige bör enligt vår mening rimligen ha rätt till detta utan att behöva för all framtid klippa av alla band med Sverige. Det kan inte vara i Sveriges intresse att så måste ske. En annan förändring som regeringen förslagit är att bevisskyldigheten, som således enligt förslaget skulle gälla i fem år för den skattskyldige, nu måste fullgöras för varje beskattningsår för sig, oavsett hur bedömningarna har utfallit för tidigare beskattningsår. Det innebär att beskattningsmyndigheten kan hävda att en tidigare utflyttad person åter är bosatt i Sverige. En skattskyldig som tidigare inte ansetts vara bosatt i Sverige kan, om någon faktor som enligt propositionen skall tas med i bedömningen har ändrats eller tillkommit, komma att betraktas såsom återinflyttad. Detta anser vi vara ett visst ingrepp i rättstryggheten. Ett annat förslag i regeringens proposition är att man inför en sexmånadersregel för svenskar, som är bosatta i Sverige men arbetar utomlands. Man föreslår också ändringar i den tidigare ettårsregeln för samma kategori personer. Införandet av sexmånadersregeln är i och för sig ett steg framåt. Det innebär att Sverige ansluter sig till vad som gäller i många andra länder. Men tyvärr har regeringen föreslagit att skattefrihet skall föreligga enbart om den skattskyldige arbetar utomlands i minst sex månader och får sin lön från arbetsgivarens fasta driftsställe i arbetslandet. Detta är en allvarlig begränsning. Den ettårsregeln som för närvarande gäller föreslår regeringen skall inskränkas så att enbart den som arbetar utomlands i ett år i ett och samma land skall få åtnjuta skattefrihet. Även detta är en allvarlig inskränkning. Jag skall be att få citera ett brev som skatteutskottet har fått vid en uppvaktning av ett svenskt byggnadsföretag, ABV. I brevet står bl.a. följande: ”Så snart ABV - eller andra svenska byggbolag — erhållit kontrakt på ett bygguppdrag sker produktionen från ett s.k. fast driftsställe. Svårigheten med den nya restriktionen ”i samma land” vid vistelser överstigande 12 månader är att marknadsföring och bearbetning av nya projekt i nya länder icke är baserade på fasta driftsställen. De nya reglerna för skattebefrielse får de något motstridiga konsekvenserna att i tidsperspektivet 6 månaders utlandsvistelse kan medarbetare byta mellan olika byggprojekt i olika länder. Däremot kan medarbetare som har utlandstjänstgöring över 12 månader och som inte tjänstgör på fasta driftsställen inte byta tjänstgöring från ett land till ett annat. För ett byggbolag räcker inte ett land som ett geografiskt område för marknadsbearbetning utan marknadsföring sker från stationering i ett land med frekventa vistelser i närliggande länder. —-——-. När man övergår från marknadsföring till kalkylarbete stiger arbetsinsatsen från 1-2 personer till en arbetsgrupp på 4-10 personer. Det är angeläget att kunna rekrytera en del av medarbetarna i dessa kalkylgrupper från befintliga projekt, d.v.s. fasta driftsställen, till andra länder där företaget ännu inte har något fast driftsställe. Ur företagets synpunkt är det viktigt att i tidiga projektskeden kunna flytta utlandsvana medarbetare från ett land till ett annat. ———.

Jag övergår till att slutligen beröra beskattningen av ombordanställda på fartyg. Den av regeringen föreslagna sexmånadersregeln kommer att under tre beskattningsår vara tillämplig även för de svenskar som arbetar ombord i utflaggade fartyg i oceanfart. Sjöarbetsmarknadens parter har träffat ett s.k. internationaliseringsavtal som innebär att den svenske redaren flaggar ut sitt fartyg men har kvar den svenska personalen arbetande ombord. Så långt är allt gott och väl, och det är ett steg framåt att detta förslag har kommit — äntligen. Men problemet uppstår när man jämför olika kategorier av ombordanställda. Jag vill ta exemplet att styrmännen Andersson, Pettersson och Lundström bor grannar i någon svensk kuststad — låt mig säga Skärhamn. De är anställda i samma svenska rederi och har samma typ av arbetsuppgifter. Men styrman Andersson arbetar på en utflaggad båt under internationaliseringsavtalet. Styrman Pettersson arbetar på ett fartyg som är inchartrat på s.k. bare-boatkontrakt av redaren. Styrman Lundström arbetar på ett fartyg under svensk flagg, som ägs av hans arbetsgivare. De tre fartygen går i exakt samma trafik, men har olika flagg i aktern. Dessa tre styrmän behandlas skattemässigt helt olika, trots att de har helt likartade arbetsuppgifter. Ett sådant förhållande anser vi vara orimligt. Vi menar att kriteriet för huruvida sexmånadersregeln skall komma till användning för en ombordanställd skall vara om fartyget går i oceanfart eller inte. Vilken flagg som råkar finnas i aktern av fartyget skall inte ha någon betydelse.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 59 behandlas bl.a. nya regler vid beskattning av lön vid utlandstjänstgöring. Det är angeläget att man genom olika åtgärder stärker företagens internationella konkurrensförmåga. Den nya sexmånadersregeln är ett värdefullt inslag i en sådan politik. Den utformning som sexmånadersoch ettårsregeln har fått i propositionen kommer emellertid att medföra problem och försämringar för företag som vill flytta anställda mellan olika länder. Även organisationer och konsulter m.fl. som i dag kan använda ettårsregeln skulle drabbas, detta främst beroende på att ettårsregeln i propositionen begränsas till att avse tjänstgöring i ett och samma land. Den föreslagna sexmånadersregeln medgör tjänstgöring i flera länder. En tillämpning av regeln förutsätter dock att arbetsgivaren driver en näringsverksamhet från fast driftsställe i dessa länder. Detta kommer att begränsa rörligheten mellan länder med resp. utan fast driftsställe. I reservation 3 hävdar vi att en viss utvidgning av den föreslagna provisoriska sexmånadersregeln för sjömän är motiverad för att regeln skall stå i bättre samklang med det s.k. internationaliseringsavtalet. Göran Riegnell har utförligt redovisat sakskälen för reservationerna 2 och 3, så jag kan nöja mig med detta korta konstaterande. I ett särskilt yttrande finner vi det anmärkningsvärt att regeringen ännu inte har kommit med något förslag om omläggning av sjömansskatten. I proposition 1981/82:217 om vissa sjöfartsfrågor aviserades en översyn av sjömansbeskattningen. Bland de ändringar som diskuterades var att den ombordanställdes samtliga inkomster skulle läggas samman vid landbeskattningen. Syftet med omläggningen av sjömansbeskattningen var bl.a. att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Riksskatteverket har utrett frågan och i oktober 1982 lämnat förslag till en teknisk lösning. Vi anser det anmärkningsvärt att frågan på nytt skall utredas innan riksdagen kan ta ställning. Vi avstår från att nu framställa något yrkande men förutsätter att regeringen snarast kommer med förslag i detta ärende. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! När riksdagen åter samlades efter pingstuppehållet förelåg en avisering som talade om, att det ärende vi nu diskuterar samt de två efterföljande skulle behandlas här i kammaren under morgondagen. Jag har givetvis ingenting emot att vi av praktiska skäl gör ändringar i behandlingsordningen eller att vi behandlar olika betänkanden efter endast en bordläggning, men jag måste ändå vända mig emot det sätt på vilket det här har skett. Ett minimikrav bör i så fall vara att de som skall delta i debatten aviseras tidigare än samma dags morgon om när ärendena kommer att behandlas. I det betänkande vi nu debatterar behandlas dels ett förslag till utvidgning av bosättningsreglerna i skattelagstiftningen, dels ett förslag om att den s.k. ettårsregeln ersätts med en sexmånadersregel. Ur fiskal synpunkt föreligger ju ett intresse av att skattskyldiga för vilka bosättning och verksamhet kan vara svår att fastställa beskattas i det land till vilket de har sin väsentliga anknytning och vars sociala och andra system de därmed belastar. Å andra sidan finns också en strävan att undvika dubbelbeskattning av internationellt verksamma personer. Det säger sig självt att det inte är så rasande enkelt att göra en lagstiftning av detta slag generellt heltäckande. Tveksamma fall kommer alltid att uppstå, och i ett rättssamhälle är det väsentligt att den skattskyldige inte hamnar i ett orimligt underläge i förhållande till lagstiftaren och fiskus. Folkpartiets ställningstagande till denna proposition har präglats av den grundinställning som jag inledningsvis velat skildra. Den nuvarande treårsregeln är ju tillkommen för att förhindra skatteflykt genom skenbosättningar utomlands. I det syftet anser vi att nuvarande regler hade varit tillfredsställande. Propositionens förslag innebär ju en utvidgning. Lagrådet har anfört att denna inte bara får verkningar gentemot skenbosättningar i utlandet utan även i övrigt. Lagrådet påpekar att svårigheten att visa att man definitivt lämnat Sverige ökar. Under behandlingen i utskottet av detta förslag har vi därför anslutit oss till yrkandet om avslag på det utökade bosättningsbegreppet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 1. Om vårt ställningstagande då det gäller bosättningsbegreppet präglas av tesen hellre fria än fälla, torde ett liknande resonemang kunna anbringas på vårt ställningstagande till beskattningen av de svenskar som arbetar i utlandet. Även här är det ju fråga om avvägning av olika intressen. Å ena sidan har vi möjligheten för svensk industri att så effektivt som möjligt verka i utlandet. Å den andra sidan finns intresset att medverka till en lagstiftning som innebär att svenskar som är verksamma i utlandet fullgör sin skattskyldighet. Från folkpartiets sida menar vi här att det är viktigt att inte försämra svenska företagskonkurrensoch rekryteringsmöjligheter då det gäller arbetskraft. Vi ställer oss därför bakom kravet att nuvarande ettårsregel bibehålls oförändrad. Beträffande förslaget till ny sexmånaders regel ställer vi oss bakom kravet att skattefrihet även skall kunna medges i de fall då de skatteskyldiga genom intyg eller på annat sätt gör troligt att beskattning sker i det land vederbörande tjänstgör. Även detta innebär en mindre utvidgning i förhållande till propositionen. Det går i rätt riktning menar vi från folkpartiets sida. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 2. Efter Göran Riegnells pedagogiska utredning om sjömännen Anderssons, Petterssons och Lundströms olika beskattning beroende på vilken flagg de seglar under finns inte mycket att tillägga då det gäller reservation 3. Jag nöjer med mig att yrka bifall till denna reservation. Till sist, herr talman, några ord om det särskilda yttrande som behandlar utlandssvenskars situation. Utöver vad som framhålls i detta särskilda yttrande framgår av Karl Erik Erikssons och av Karin Ahrlands motioner att det finns en del oformligheter i beskattningen av svenskar i utlandet. Det är därför väldigt viktigt att en allmän översyn över deras situation kommer till stånd.

Herr talman! Först en liten kommentar till Kjell Johanssons inledning om ärendebehandlingen. Det är faktiskt så, Kjell Johansson, att detta ärende aviserades till behandling i kammaren den 22 maj, alltså i förra veckan. Sedan kan man alltid diskutera om det verkligen är nödvändigt att representanter för tre borgerliga partier går upp och försvarar precis samma reservation. Sedan till själva sakfrågan. Att exporten är mycket viktig för ett lands ekonomi tror jag att de flesta håller med mig om. Det är bl.a. den insikten som gjort att vi socialdemokrater under den gångna riksdagsperioden inte sparat någon som helst möda för att ge vår exportindustri så stort svängrum som möjligt. Det är en politik som har varit bra för vårt land och lett till ett förhållandevis snabbt tillfrisknande i den svenska ekonomin. Föreliggande proposition om ändrade bosättningsregler och nya regler vid beskattning av lön vid utlandstjänstgöring är ett viktigt led i denna framgångsrika politik. Det gäller då främst förslaget om att ersätta den s.k. ettårsregeln med en sexmånadersregel. Hittills har det varit så att en person som är bosatt i Sverige men haft sin anställning utomlands kunnat slippa att betala skatt i Sverige. En grundläggande förutsättning för detta har emellertid varit att anställningen och vistelsen i det ffrämmande landet varat minst ett år. Förslaget innebär att det i fortsättningen — om vissa villkor uppfylls — skall räcka med sex månader i anställningslandet för att skattebefrielse i Sverige skall uppnås. Självfallet måste vederbörande — precis som hittills — betala skatt i det ffrämmande landet. Men eftersom Sverige är ett land med ett internationellt sett högt skatteuttag på arbetsinkomster, så innebär det här förhållandet en icke obetydlig förmån för den anställde. Det leder i sin tur till att det blir lättare för bl.a. exportföretagen att rekrytera personal till utlandstjänstgöring. Det innebär emellertid också — och det är inte det minst viktiga — att företagen får lägre lönekostnader, vilket stärker deras internationella konkurrensförmåga. Detta är den ena sidan av saken. Den andra sidan är att den internationalisering som skett av näringslivet och den till följd härav ökade rörligheten bland näringslivets personal lett till att det i dag är möjligt att under ganska lång tid hålla sin definitiva bosättning svävande, och det är något som mindre nogräknade personer i allt större utsträckning utnyttjat för att slippa betala skatt i något land. Därför har regeringen också — på initiativ av kommissionen mot ekonomisk brottslighet — lagt fram förslag som syftar till att förbättra kontrollen på det här området. Jag tänker då främst på förslaget att utvidga det skatterättsliga bosättningsbegreppet till att i princip omfatta alla fysiska personer som tidigare har haft sitt egentliga bo och hemvist i Sverige och som under beskattningsåret har väsentlig anknytning till vårt land. Vidare föreslås en förlängning av den tid under vilken den som flyttar från Sverige till utlandet skall visa att han eller hon inte har väsentlig anknytning till Sverige, från tre till fem år. Som jag tidigare nämnde finns det vissa villkor förknippade med den föreslagna sexmånadersregeln. Också här är det en fråga om att förbättra kontrollen. Det gäller att så långt möjligt undvika regler som kan leda till att den skattskyldige undgår skatt både i Sverige och i den stat där arbetet utförs. Villkoren för att sexmånadersregeln skall tillämpas är därför att det rör sig om en anställning hos en arbetsgivare som driver rörelse från fast driftsställe i det land där arbetet utförs och att den anställdes inkomst belastar driftsstället som omkostnad. Det finns emellertid fall där någon rörelse inte bedrivs i det andra landet men där det ändå är önskvärt att medge skattebefrielse. Det gäller t.ex. arbete hos ideellt verkande organisationer och hos institutioner som bedriver undervisning och forskning. Det kan också gälla från Sverige utsända konsulter. För att medge skattefrihet i Sverige också för dessa kategorier föreslås i propositionen en alternativ regel, en s.k. ettårsregel. Villkoret i denna regel är att arbetet skall ha pågått i minst ett år i ett och samma land. Propositionen innehåller också, som tidigare talare har nämnt, ett förslag om en särskild sexmånadersregel för sjöfolk. Den som är anställd av svensk arbetsgivare, bosatt här i riket och tjänstgör ombord på utländskt fartyg befrias enligt denna regel från inkomstbeskattning i Sverige. Avsikten är alltså att en svensk redare skall kunna använda svensk besättning på svenskägt fartyg som är registrerat utomlands, med tillämpning av denna sexmånadersregel. Undantagna är enligt sjömansskattelagen de rena s.k. bare-boat-villkoren. Samtliga regeringsförslag syftar, som jag nämnde inledningsvis, till att skapa gynnsamma förhållanden för exportnäringarna, samtidigt som man så långt möjligt söker gardera sig för att dessa gynnsamma förhållanden leder till missbruk. Det är en utomordentlig besvärlig balansgång, som regeringen klarat med stor skicklighet — något som också lett till många positiva omdömen, inte minst från det svenska näringslivet. Detta har dock inte kunnat avhålla oppositionen från kritik och sterilt nejsägeri i form av ett antal rätt långa och omständliga reservationer. Jag skall avslutningsvis kommentera dem något. I reservation 1 av moderater och folkpartister kritiseras det ändrade bosättningsbegreppet och den nya femårsregeln. Det är ingen ny kritik. Den återkommer nästan alltid när vi socialdemokrater försöker utvidga kampen mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Den debatten behöver vi därför kanske inte ta nu. På en punkt vill jag emellertid bestämt protestera mot formuleringen i reservationen. Man försöker faktiskt få det att framstå som om enbart innehavet av en fritidsbostad — det upprepade Göran Riegnell här från talarstolen — skulle utgöra en grund för bosättning i Sverige. Det är inget annat än en ren och skär förfalskning av propositionens förslag. Det rör sig nämligen om fritidsbostad för åretruntbruk — och det är en helt annan sak. Till yttermera visso utgör inte enbart innehavet av en sådan bostad en grund för bedömningen av anknytningen till Sverige. Anknytningen skall bedömas med utgångspunkt i de sammantagna omständigheterna i det enskilda fallet, och det är ganska många omständigheter som man skall ta hänsyn till. I reservation 2 kräver alla tre borgerliga partier en nära nog villkorslös tillämpning av sexmånadersoch ettårsregeln. Det skulle, som jag tidigare nämnt, avsevärt försvåra kontrollen, och det skulle kunna leda till att inkomst helt undandras beskattning. I reservation 3 krävs att sexmånadersregeln för sjöfolk utvidgas till att gälla också anställda på bare-boat-chartrade och svenskflaggade fartyg. Då vill jag bara erinra om att nuvarande ettårsregel inte omfattar dessa kategorier. Med hänsyn till att sexmånadersregeln är provisorisk och att den framtida sjömansbeskattningen just nu utreds, finns det enligt utskottets mening ingen som helst anledning att ytterligare utvidga skattefriheten för sjömän. Jag ber att få yrka avslag på denna och övriga reservationer samt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter Lars Hedfors inlägg måste jag komma tillbaka till den kritik som jag framförde före middagspausen. Jag sade då att jag har full förståelse för att ärenden kan behöva behandlas i kammaren efter endast en bordläggning. Talmannen måste givetvis ta initiativ, så att arbetet i kammaren flyter och riksmötet kan avslutas i tid — det är helt O. K. Men det bör också ankomma på utskottets ordförande att avisera ett ärendes behandling i kammaren för dem som sedan veckor tillbaka är förhandsanmälda till debatten. Aviseringen får inte ske på morgonen samma dag som ärendet skall tas upp i kammaren. Men när jag lyssnar på Lars Hedfors förstår jag att han inte tycker att detta är så noga. Han säger ju att företrädare för tre partier inte behöver gå upp talarstolen efter varandra och kommentera en gemensam reservation. Jag vill, herr talman, säga till Lars Hedfors att jag verkligen förbehåller mig rätten att kommentera de ärenden som behandlas i kammaren. Det är inte Lars Hedfors som bestämmer vad som skall sägas från folkpartihåll om den ena eller andra reservationen. Det avgör vi själva. Dessutom borde det faktiskt ha varit enkelt att konstatera att jag gjorde just det som Lars Hedfors sade: Jag angav folkpartiets generella syn på beskattningen och gick inte in på detaljer i de reservationer som behandlades. När det gäller reservation 3 anslöt jag mig, som jag tycker, så kortfattat som möjligt till Göran Riegnells exempel om Andersson, Pettersson och Lundström som seglar under olika flagg. Jag kommenterade knappast reservationerna i detalj. Som sagt, herr talman: Vad som skall sägas från folkpartihåll bestämmer vi själva.
Herr talman! I sitt inledningsanförande kom Lars Hedfors med den numera så vanliga skrytvalsen, som vi får höra från nästan alla socialdemokratiska talare. Man påstår att Sverige är på rätt väg och att regeringen har gjort väldigt mycket för att stärka de svenska företagens internationella konkurrenskraft. På sistone har vi ju genom regeringens panikpaket sett vad den skrytvalsen är värd. Lars Hedfors undvek att gå in på det faktum att det värdefullaste bidrag till näringslivets konkurrenskraft som regeringen kan lämna är att den bedriver en sådan politik att inflationen i Sverige är låg i förhållande till andra länder. Jag förstår att Lars Hedfors inte gick in på den saken. Lars Hedfors påstod att jag förvanskade det som föreslås i propositionen. Det är så när det gäller det ändrade bosättningsbegreppet att en samlad bedömning av ett antal faktorer skall göras. Om det på grundval av exempelvis innehav av fritidsfastighet här, inrättad för åretruntboende, svenskt medborgarskap eller ekonomiska intressen här anses att den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige kommer han att anses vara skattemässigt bosatt här.

När det gäller förslaget till sexmånadersoch ettårsregler skulle jag gärna vilja att Lars Hedfors kommenterar de brev som skatteutskottet har fått vid uppvaktningar av några svenska företag. Där framgår alldeles klart, att de nya begränsningarna i de här båda reglerna — sexmånadersregeln och ettårsregeln — kommer att drabba vissa branscher mycket hårt, speciellt byggnadsbranschen. Lars Hedfors kommenterade tyvärr inte den saken, men han har en chans kvar att göra det. Detsamma gäller mitt exempel om Andersson, Pettersson och Lundström, som är tre svenska styrmän som är anställda av samma rederi men arbetar ombord i fartyg med olika flagg. Är det verkligen rimligt, Lars Hedfors, att dessa tre styrmän, som arbetar på samma trad, skall behandlas så oerhört olika i beskattningshänseende som regeringens förslag kommer att medföra? Är detta verkligen rättvist? Är det inte så, Lars Hedfors, att regeringens förslag kommer att öka incitamenten för svenska rederier att flagga ut fartyg? Jag trodde att vi alla i denna kammare var inställda på att inte uppmuntra till utflaggning i onödan!
Herr talman! Vi i centern förbehåller oss rätten att själva bestämma när vi vill anmäla oss till debatterna och vilka ärenden vi vill gå upp och diskutera. Jag vill betona, att i och med att Göran Riegnell gav en utförlig redovisning av sakskälen för framför allt reservation 2 avstod jag från att dubblera inläggen i sakfrågorna. Lars Hedfors gav en skönmålning av ekonomin, som stämmer dåligt med verkligheten. Jag skall bara peka på ett exempel i sammanhanget. För fyra månader sedan var prognosen att vi skulle få ett överskott i bytesbalansen för innevarande år på 7 miljarder. Det har visat sig — på grundval av de prognoser som nu föreligger — att det i stället torde komma att bli 7 miljarder i underskott. Det visar hur allvarligt vårt läge är och att det gäller att vi stärker vår konkurrenskraft och verkligen möjliggör för svenska företag att utvecklas och ta till vara de möjligheter som finns runt om i världen. Och då är de åtgärder viktiga som vi redovisar i reservation 2.
Herr talman! Jag är något förvånad över Kjell Johanssons väldiga indignationsnummer här i kammaren över att jag skulle ha tillhållit honom och de övriga borgerliga ledamöterna att koncentrera sig en smula. Det var faktiskt av ren omtanke om Kjell Johansson — nåja, kanske också litet om kammarens övriga ledamöter — som jag påpekade det kända faktum att ni skulle kunna göra så inom den borgerliga gruppen att ni nöjde er med att en av representanterna kommenterade en reservation som samtliga representanter har skrivit under. Göran Riegnell berörde i sitt inlägg frågan om huruvida sommarbostäder skall anses utgöra grund för återflyttning, som det heter. Jag noterar nu med stor tillfredsställelse att han har ändrat sig — men på tre ställen i reservationen talar man om sommarbostäder och underlåter att tala om att det också är fråga om sommarbostäder som skall vara inrättade för åretruntbruk. — Det är det jag menar är en förvrängning av fakta. Göran Riegnell kom sedan in på frågan om ettårsregeln och sexmånadersregeln. Han påstod att dessa regler försvårar förflyttning mellan olika länder och hänvisade till de brev som utskottet har fått. I en hel del av dessa brev uttalar sig näringslivets representanter mycket, mycket positivt om förslaget till en övergång till en sexmånadersregel. Det är möjligt, Göran Riegnell, att det kan vara litet svårt att förflytta folk mellan olika länder när de tjänstgör i utlandet, men det handlar, som jag sade i mitt inledningsanförande, om en balansgång mellan att tillmötesgå exportindustrin och tillgodose kravet på en effektiv kontroll. Det är därför som vi ställt kravet att det skall finnas ett fast driftsställe i det land där vederbörande är anställd. Under utskottsbehandlingen framgick det med all önskvärd tydlighet att det egentligen är mycket få människor som har behov av att på detta vis förflytta sig över gränserna. Vi hade i utskottet besök av representanter för ABV, det stora byggföretaget, och Ericsson, det stora multinationella telefonföretaget. Då företagens representanter talade om dessa problem nämnde de att det för deras del kunde handla om allra högst 60 personer som på detta sätt förflyttar sig över gränserna. Totalt skulle man kanske kunna tänka sig att det rör sig om något hundratal personer. Det är visserligen angeläget att dessa människor kan förflytta sig över gränserna, men vi socialdemokrater menar att det måste vara en uppgift för företagen att se till att de anställda kan göra detta på ett riktigt sätt. Det kan inte vara rimligt att denna fråga skall tas in i lagstiftningen. Det är dessutom möjligt att förflytta människor som befinner sig i utlandstjänst över gränserna, förutsatt att de har ett nytt fast driftsställe i det nya landet. Slutligen aktualiserade Göran Riegnell, på sitt mycket pedagogiska sätt, frågan vilka kategorier av sjömän som skall befrias från beskattning i Sverige och vilka kategorier som moderaterna tycker skall omfattas av denna befrielse. Han tog då med dem som är anställda på bare-boat-chartrade fartyg och dem som seglar på svenskflaggade fartyg. Jag vill erinra Göran Riegnell och övriga kammarledamöter om att dessa kategorier inte berörs av nuvarande regler. Det är alltså inte fråga om någon försämring, utan status quo. Sexmånadersregeln när det gäller sjöfolk är dessutom, som jag sade i mitt inledningsanförande, ett provisorium. Meningen är — och detta utreds nu för fullt i kanslihuset — att vi i Sverige skall försöka införa ett helt nytt sjömansbeskattningssystem. Vi anser att det, i avvaktan på ett sådant nytt system, inte är rimligt att ta in helt nya kategorier i systemet med sexmånadersregel för sjöfolk. En utvidgning av antalet kategorier som skall omfattas av denna regel skulle dessutom, herr talman, de facto innebära att moderaterna bakvägen inför ett helt nytt rederistöd — och ett permanent sådant. Det brukar ni moderater inte vara intresserade av. Jag har därför litet svårt att förstå resonemanget i detta sammanhang.
Herr talman! Jag ber kammaren om ursäkt om jag i dag har varit litet besvärlig. Jag har haft en fullständigt orimlig dag, med sammanträde i skatteutskottet tidigt i morse, järnvägsdebatt, möte med olika organisationer och slutligen — till följd av den bristande information som jag här har velat påtala — förberedelser för tre debatter. Detta har kanske lett till att jag har varit något grinig. Jag är emellertid rörd över Lars Hedfors omtanke. Jag måste, eftersom Lars Hedfors tydligen har läst fel, rätta hans uttalande om de tre reservationerna. Den första reservationen är gemensam för folkpartiet och moderaterna. Det är alltså inte en trepartireservation. Jag förbehåller mig fortfarande rätten att kommentera reservationer som vi har gemensamt med moderaterna. Det är inte så som ni vill göra gällande i valdebatten, att vi överlåter åt moderaterna att presentera vår politik. Det finns betydande skillnader mellan folkpartiets och moderaternas politik, och vi förbehåller oss rätten att kommentera våra förslag, även om det föreligger gemensamma reservationer. Reservation 2 har jag inte kommenterat, annat än att jag generellt har anfört folkpartiets synpunkter på beskattningen för människor som flyttar från vårt land. När det slutligen gäller reservation 3 kommenterade jag den så kortfattat som över huvud taget var möjligt, som jag nyss sade i talarstolen. Lars Hedfors borde vara nöjd med det uppträdandet från min sida.
Herr talman! Det är inte bara näringslivet som är positivt till införandet av den nya sexmånadersregeln, utan även jag är det. Jag uttalade i mitt inledningsanförande min uppskattning över att regeringen lade fram förslaget. Detta hindrar dock inte att jag kan kritisera den begränsning som regeringen har givit regeln, därför att jag anser att den är obefogad. Lars Hedfors säger att det är mycket få människor som berörs av dessa bestämmelser. Det är i och för sig sant, men det är fråga om oerhört viktiga människor, nämligen människor som representerar företagen och även Sverige utomlands. Det är också fråga om människor som skall arbeta upp en ny marknad för ett svenskt exportföretag. Om inte dessa människor är nyckelpersoner för svensk industri vet jag inte vilka som skulle vara det. Problemet med undanhållande av inkomster från beskattning har vi tagit upp i den moderata motionen i denna fråga. Vi har pekat på att det skulle vara möjligt att tillämpa sexmånadersregeln även när den anställde icke arbetar på ett fast driftsställe utomlands, under förutsättning att han visar att han är föremål för beskattning utomlands. Därigenom kunde problemet undvikas. Slutligen, herr talman, till frågan om sjömännen. Det är riktigt att sjömännen för närvarande inte omfattas av den nuvarande ettårsregeln, men det innebär inte att det inte går att göra en ändring. Lars Hedfors säger att det inte är rimligt att införa nya kategorier under denna sexmånadersregel. Vi har dock infört en ny kategori i och med att de sjömän som är anställda på utlandsflaggade fartyg nu kommer i åtnjutande av skattefrihet. Därför är det fullständigt orimligt och dessutom djupt orättvist att andra sjömän, som arbetar under likartade förhållanden men vilkas arbetsplats, dvs. fartyget, har en svensk flagga i aktern, inte får komma i åtnjutande av samma bestämmelser. Jag yrkar återigen, herr talman, bifall till de tre reservationerna i betänkandet.
Herr talman! Av det som Göran Riegnell framförde sist i sitt anförande får jag ett intryck av att han och moderata samlingspartiet vill införa ett nytt rederistöd till sjöfarten i Sverige. De önskar att samtliga kategorier sjöfolk skall omfattas av detta skattesystem, trots att dessa inte är med enligt det nuvarande systemet. Det är litet märkligt, och därför borde Göran Riegnell förklara varför moderaterna på detta sätt bakvägen vill införa ett nytt rederistöd i Sverige. Jag skulle vilja kommentera ytterligare en sak som Göran Riegnell var inne på i sin första replik. Han sade att det faktum att de som är anställda på bare-boat-chartrade fartyg och på rent svenskflaggade fartyg inte räknas in bland de skattebefriade skulle utgöra ett incitament för utflaggning. Det är möjligt att det utgör ett incitament, om man nu använder det ordet i dess rätta bemärkelse. Men då skall man också ha klart för sig att det finns sådant som motverkar detta incitament. Vi har t.ex. en flagglag i Sverige som reglerar hur man skall flagga ut fartyg. Vidare finns det ett internationaliseringsavtal mellan sjömännen och deras arbetsgivare, dvs. redarna, vilket också motverkar detta incitament. Men det finns ett verkligt incitament i det här sammanhanget, Göran Riegnell, och det är ett viktigt sådant. Det är att man uppmuntrar redarna att anställa svenskt sjöfolk på fartyg som är utflaggade. Det är därför vi har internationaliseringsavtalet, och det är också detta som delvis ligger bakom sexmånadersregeln. Göran Riegnell talar också om hur viktigt det är för företagen att kunna förflytta sitt folk i utlandstjänstgöring över gränserna. Det är riktigt att detta är betydelsefullt, eftersom dessa anställda är nyckelpersoner i företagen. Men som jag påpekade är det ganska få människor det rör sig om. Om de nu är nyckelpersoner i företagen, då borde det ligga i företagens intresse att se till att de kan förflytta sig över gränserna på ett ekonomiskt förmånligt sätt. Detta kan inte vara en fråga om lagstiftning, enligt mitt förmenande.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 61 behandlas proposition 1984/85:192 angående ändringar i uppbördslagen samt ett antal motioner om arbetsgivaransvar. Bakgrunden till såväl propositionen som motionerna är de upprörande fall som uppkommit och som drabbat enskilda företagare på ett sätt som vederbörande aldrig kunnat tänka sig. Både beträffande uppbördslagen och än mer beträffande socialförsäkringslagen är bestämmelserna så oklara att det i vissa fall är nästan omöjligt att kunna avgöra vilket som är det rätta. Själv har jag i många år i motioner påtalat detta och krävt enklare och klarare regler. I motion 293 till årets riksdag yrkar jag att de regler som nu gäller för småhusägare och lägenhetsinnehavare beträffande kontroll av uppdragstagare gentemot uppbördsoch sociallagstiftningen skall utsträckas till att gälla alla generellt. Sedan dess har äntligen socialavgiftsutredningen avlämnat sitt betänkande, och dessutom har proposition 192 framlagts, dvs. den proposition som vi nu behandlar. Genom förslag i nämnda proposition kommer vissa förbättringar att genomföras. Men ännu kvarstår åtskilliga oklarheter främst på sociallagstiftningens område. Utskottsmajoriteten har inte förnekat dessa problem men anser att man skall avvakta socialavgiftsutredningens betänkande och se vad det leder till innan man går vidare och försöker åstadkomma en verklig förändring av den här lagstiftningen. Det är de nuvarande reglerna som har ställt till och ställer till så många obehagliga konsekvenser. Reservanterna är överens med utskottet om nödvändigheten av att det sker något men anser också att socialavgiftsutredningens förslag skall avvaktas. Reservanterna säger dock att riksdagen redan nu skall begära att förslag framläggs hösten 1985 så att bestämmelserna kan träda i kraft vid kommande årsskifte. Vi har väntat på ett förslag alltför länge. Nu måste ett sådant läggas fram så att vi slipper dessa problem i fortsättningen. Herr talman! På grundval av vad jag har anfört yrkar jag bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas regeringens proposition 1984/85:192. I den propositionen föreslås att en arbetsgivare som har överklagat ett beslut varigenom han ålagts betalningsskyldighet för arbetstagares skatt skall kunna få anstånd med betalningen i avvaktan på att förvaltningsdomstolen slutligen avgör ärendet. Vi i folkpartiet tycker att det är ett bra förslag. Vi tycker också att det är bra att nedsättning av kvarskatteavgiften nu kan medges utan ansökningsförfarande samt att det sker en utvidgning av möjligheterna att erhålla nedsättning av kvarskatteavgiften till 2 96. Vad gäller arbetsgivaransvaret har den oklarhet som de båda föregående talarna berört varit mycket besvärande under ganska många år. Vi anser därför i likhet med vad som krävs i reservationen att man borde ha riktat en direkt uppmaning till regeringen att lägga fram ett förslag under hösten 1985. Jag vill gärna, herr talman, yrka bifall till den reservationen. Jag skall också säga några ord om motion 1605. I den föreslår folkpartiet att överföring av preliminärskatt mellan makar som driver rörelse bör medges t.o.m. den 30 juni taxeringsåret. I skatteutskottets betänkande konstateras nu efter förfrågan hos riksskatteverket att detta redan nu torde vara möjligt. Jag hälsar det med tillfredsställelse men vill samtidigt betona vikten av att riksskatteverket verkligen ger ut information om detta. Det torde vara svårt att hitta ens någon professionell skattekonsult i detta land som känner till den här bestämmelsen. Därför, herr talman, är det viktigt med information.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller den proposition som bygger på socialavgiftsutredningens betänkande. Med tanke på kammarens arbetsbelastning kommer jag enbart att motivera utskottsmajoritetens ståndpunkt beträffande arbetsgivaravgifter. Skillnaden i uppfattning mellan utskottets majoritet och reservanterna är egentligen ganska liten. Reservationen berör det avsnitt av betänkandet som avser åtgärder för att förenkla tillämpningen av reglerna för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Vi är således eniga om att en översyn av reglerna för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter bör göras i avsikt att förenkla tillämpningen. Vi är också, herr talman, eniga om att denna översyn bör göras i samband med behandlingen av socialavgiftsutredningens nyligen framlagda betänkande och att därvid också de uppslag till lösningar som framförs i de många motionerna på området bör prövas. Vi är likaså eniga om att detta bör ske skyndsamt, dvs. att regeringen snarast möjligt bör lägga fram ett förslag om bl.a. de problem som tas upp i de motioner och det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Reservanterna yrkar att riksdagen ”med anledning av motionerna” begär att regeringen under hösten 1985 lägger fram ett förslag, så att de nya reglerna kan träda i kraft vid det kommande årsskiftet. Skillnaden i uppfattningen mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är alltså huruvida riksdagen i dag bör uttala att nya regler skall träda i kraft vid kommande årsskifte eller om frågan om tidpunkten för ikraftträdandet tills vidare skall lämnas mer öppen; utskottsmajoriteten understryker dock behovet av skyndsamhet i den här frågan. De problem utskottet liksom motionärerna uppmärksammar är kanske inte fullt så enkla att lösa som det först kan tyckas. Det har från båda sidor framhållits att problemet med nu gällande regler är att de i vissa situationer är mycket svåra att tillämpa. Men det är två delvis olika frågor, som regeringens förslag bör söka finna en lösning på. Det gäller dels hur risken att någon oförskyllt skall råka i svårigheter på grund av uppbördslagens tekniska utformning skall elimineras, dels hur reglerna bör vara utformade för att minimera det arbete som behövs från såväl uppdragsgivare som uppbördsmyndigheters sida för att skapa klarhet i vad som gäller i enskilda ärenden. Från utskottsmajoritetens sida anser vi det väsentligt att regeringens kommande förslag blir komplett och väl genomarbetat. Jag vill, herr talman, upprepa att vi alla är angelägna om att de problem som finns snabbt undanröjs. Men det tycks oss en aning riskabelt att utan närmare beredning ställa krav på ett förslag så snabbt som reservanterna begär. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vill bara säga att det inte är någon ny fråga som har tagits upp här. Redan förra året uttalades att socialavgiftsutredningen skulle lägga fram sitt förslag i början av 1984. Det blev inte förrän en god bit in på 1985. Det är just på grund av detta dröjsmål med utredningens betänkande som vi är ytterst angelägna om att det verkligen sker någonting och att det kommer fram ett förslag. Det är bra med vackra ord om att förslaget skall komma, men det hade varit ännu bättre om vi hade kunnat enas om att begära att förslaget skall läggas fram i höst. Jag vill hoppas att så sker, men redan i Anita Johanssons anförande kom det fram en viss tveksamhet till det. Jag tycker att det är ganska orimligt att enskilda personer ännu ett år skall befinna sig i den situationen att de inte vet och inte kan få besked om hur bestämmelserna skall tolkas.
Herr talman! Bara kort till Stig Josefson: Vi får ju ofta kritik på oss från borgerligt håll för att vi inte låter lagrådsbehandla de förslag som läggs fram i betänkanden och propositioner. Nu vill vi från utskottsmajoritetens sida göra ett grundligt jobb. Och det är därför som vi inte nu vill uttala ett krav på att de nya reglerna skall träda i kraft redan vid årsskiftet.

Herr talman! I detta skatteutskottets betänkande nr 62 behandlas proposition 193 om beskattning av konvertibla skuldebrev och optionslån. Till betänkandet har fogats några reservationer, bl.a. beträffande förmögenhetsbeskattningen av optionsrätterna. Utskottet är överens om och tillstyrker att optionsrätter som omsätts på kapitalmarknaden skall tas upp till förmögenhetsbeskattning. Frågan är emellertid till vilket värde det skall ske. Enligt reservanternas uppfattning skall värderingsreglerna i dessa fall utformas i så nära anslutning som möjligt till vad som gäller för aktier av motsvarande slag. Att behandla optionsrätterna på annat sätt skulle vara stötande ur rättvisesynpunkt. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 3 och även till reservation 2.

Herr talman! I proposition 1984/85:193 föreslås att konvertibla skuldebrev och optionslån skall reavinstbeskattas enligt aktievinstreglerna. Vid utgivningen av optionslån skall emissionspriset fördelas så att skuldebrevet åsätts sitt marknadsvärde vid emissionstillfället och optionsrätten det resterande värdet. Vi har från folkpartiets sida ingenting att invända emot dessa förslag. Vi vill emellertid understryka att realisationsvinstbeskattningen därigenom blir ännu mera krånglig och svårgenomtränglig för de enskilda skattskyldiga. Beroende på vilken typ av tillgång det handlar om, gäller således ganska olika regler. Behovet av en samlad syn på hela realisationsbeskattningen blir därmed mera påträngande. I propositionen föreslås också att det emitterande bolaget vid taxeringen inte skall få göra avdrag för den s.k. kapitalrabatten, dvs. skillnaden mellan optionslånens nominella värde och marknadsvärde. Om bolaget däremot hade utfärdat ett självständigt skuldebrev med en sådan kapitalrabatt, skulle bolaget ha fått göra avdrag för den rabatten såsom för räntekostnad. Vi anser att det är väsentligt att det råder en neutralitet i beskattningen mellan olika låneformer och förordar därför att kapitalrabatten blir avdragsgill även när det gäller optionslån. Vad beträffar förmögenhetsvärderingen föreslås i propositionen att optionsrätterna i OTC-bolag skall tas upp till marknadsvärdet. Det förefaller oss mindre väl avvägt, eftersom aktier i motsvarande bolag vid förmögenhetsbeskattning tas upp till 30 26 av substansvärdet. Kammarrätten i Stockholm har även anfört: ”Det framstår inte som rimligt att en optionsrätt skulle kunna åsättas högre värde än den aktie som den till en viss kostnad kan utbytas emot.” Vi anser således, herr talman, att optionsrätter i OTC-bolag vid förmögenhetsbeskattning skall tas upp till 30 26 av marknadsvärdet. Med hänvisning till vad jag har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Kjell Johansson har gjort allvarliga invändningar mot att de skatteutskottsärenden som vi nu behandlar avgörs efter endast en bordläggning. Jag beklagar att vi genom detta förfarande har försatt Kjell Johansson i en besvärlig arbetssituation. Det var obetänksamt av oss att göra så. Riksdagen har tidigare i år haft att ta ställning till en provisorisk lösning när det gäller avdragsrätten för förluster på optionsskuldebrev. Vad som nu föreslås är i korthet att reavinster på konvertibla skuldebrev, optionsrätter och företrädesrätter att teckna lån av detta slag skall beskattas enligt aktievinstreglerna. Vid utskottsbehandlingen har vi varit eniga om metoden för beskattningen. Däremot råder det delade meningar i vissa detaljfrågor. Till utskottsbetänkandet har fogats tre reservationer, och jag skall något uppehålla mig vid dessa. I reservation 1 behandlas frågan om vilka regler som skall tillämpas för konvertibla skuldebrev som har utgivits före ikraftträdandet av de nya reglerna. Reservanterna, i dessa fall företrädarna för moderata samlingspartiet, anser att de nya reglerna medför en skatteskärpning för dem som redan innehar konvertibla skuldebrev. Reservanterna vill därför ha speciella regler, som skall gälla i fråga om skuldebrev vilka har tecknats före ikraftträdandet. Utskottsmajoriteten avvisar detta krav. Ett tillmötesgående skulle medföra att man fick tillämpa två parallella beskattningssystem under en relativt lång övergångstid. En sådan ordning medför praktiska svårigheter för såväl skattskyldiga som taxeringsmyndigheter. Dessutom skulle det inte vara neutralt, om man tillämpar en ordning för äldre skuldebrev och en annan för nyutgivna. Reservation 2 tar upp frågan om den s.k. kapitalrabatten på optionslån. Reservanterna, i detta fall företrädarna för de borgerliga partierna, vill att företagen skall ha rätt till avdrag för kapitalrabatten vid beskattningen. Reservanterna hänvisar till att bolag som emitterar obligationer till ett pris som understiger obligationernas nominella belopp har rätt till avdrag vid beskattningen för den lämnade rabatten. Enligt rådande praxis behandlas kapitalrabatten på optionslån på ett annorlunda sätt. Om man nu skall ändra på regeringsrättens praxis i detta fall, måste en särskild avdragsregel tillskapas. En sådan föreslås i reservation 2. Utskottsmajoriteten avvisar också detta förslag. I proposition 193 lämnas en utförlig redovisning av skälen till att man inte har medgivit sådana avdrag. Av den lämnade redogörelsen, som finns på s. 51 i propositionen, framgår att hela det nominella skuldbeloppet normalt bokförs som skuld i de bolag som emitterar optionslån och ingen del tas upp som tillskott. Med detta sätt att redovisa kommer underkursen aldrig att avspeglas i bolagens räkenskaper. Någon kapitalrabatt kommer inte fram som kostnad i bokföringen. Om man nu medgiver avdragsrätt för kapitalrabatten, medför detta en avvikelse mellan bokföringen och den skattemässiga behandlingen, vilket inte kan vara att rekommendera. Utskottet avvisar också detta förslag. Den tredje reservationen behandlar förmögenhetsvärderingen av optionsrätter i OTC-bolag. Här vill reservanterna — också i detta fall företrädarna för de borgerliga partierna — att samma normer skall gälla som nu gäller för OTC-aktier i förmögenhetshänseende. Enligt det nu föreliggande förslaget skall optionsrätterna i OTC-bolagen i förmögenhetshänseende tas upp till marknadsvärdet. Reservanterna vill att optionsrätterna liksom aktierna skall värderas till 30 96 av substansvärdet. Skälet till att OTC-bolagens aktier värderas så lågt i förmögenhetshänseende är att huvudaktieägarens förmögenhetssituation inte skall förändras när bolagens aktier introduceras på OTC-marknaden. Att ta detta till intäkt för att värdera även optionsrätterna till 30 96 kan vi inte anse vara motiverat.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
Herr talman! Jag måste helt kort korrigera Rune Carlstein, när han säger att jag har haft allvarliga invändningar mot att de ärenden som vi nu förhoppningsvis har färdigbehandlat skulle avgöras efter endast en bordläggning. Detta är alltså inte en korrekt återgivning av mina ord, och jag ber därför att få upprepa vad jag sade i mitt anförande: Jag har full förståelse för att ärenden kan behöva behandlas efter endast en bordläggning. Talmannen måste givetvis ta initiativ så att arbetet i kammaren flyter och riksmötet kan slutföras i tid. Detta är helt O.K. Jag tillade att det bör ankomma på utskottets ordförande att i tid avisera ett ärendes behandling i kammaren så att detta inte görs samma morgon som ärendet skall upp. Efter det som Rune Carlstein nu har sagt och det beklagande som han framfört och som jag håller honom räkning för hoppas jag att detta också sker i fortsättningen.

Herr talman! Efter tio års utredande fattades 1980 i bred politisk enighet beslut här i riksdagen om en ny socialtjänstlag och lag om särskilda bestämmelser för vård av unga. Året efter antogs lag om vård av vuxna missbrukare. I samband med de besluten uttalade riksdagen att de tidigare långvariga och djupgående meningsmotsättningarna i fråga om förutsättningarna och formerna för en vård oberoende av samtycke av vuxna missbrukare har verkat förlamande på utvecklingen inom nykterhetsvården. Socialutskottet såg därför med särskild tillfredsställelse att det framlagts lagförslag som kunde vinna en bred politisk anslutning. Att klarhet vunnits om den grundläggande inriktningen och om reglerna för den framtida missbruksvården borde enligt utskottet underlätta vården och stimulera till utveckling av bättre behandlingsmetoder och vårdinnehåll. Knappt hade dessa lagar trätt i kraft 1982 förrän det började rycka i partiernas förtöjningar vid denna överenskommelse. En viktig förutsättning för denna överenskommelse var att de nya lagarna skulle följas upp och utvärderas av en särskilt tillsatt beredning, socialberedningen. Redan nu kan väl sägas att vissa partier, främst moderaterna, har kapat förtöjningarna och att nu också regeringspartiet i och med propositionen om det s.k. mellantvånget gör vissa ändringar i överenskommelsen. Det skall sägas att det frestar på att stå fast vid den träffade politiska överenskommelsen i takt med att socialberedningens arbete drar ut på tiden. Det är utomordentligt angeläget att socialberedningen påskyndar sitt arbete, om det skall vara möjligt att rädda åtminstone de viktigaste ingredienserna i den grundläggande politiska enigheten från 1980/81. Anledningen till att överenskommelsen håller på att spricka är självfallet att missbrukarvården inte givit det resultat som vi alla önskar. Det är den goda ambitionen och en pockande otålighet som spräckt den mödosamt uppkomna politiska överenskommelsen — åtminstone är det så jag vill tolka det. Det är inte fråga om någon konfrontation för dess egen skull. Jag beklagar inte en livlig och intensiv politisk debatt om socialtjänsten och missbrukarvården. Men det vore olyckligt om denna debatt inriktade sig på formfrågor som kan ta musten ur en viktigare debatt om det praktiska arbetet, om behovet av goda resurser och om behovet av ideellt och frivilligt arbete i missbrukarvården. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvaret för att dess medborgare får det stöd och den hjälp som de behöver. När det gäller missbrukarvården innebär det att socialnämnden skall stödja den enskilde missbrukaren och se till att han eller hon får den hjälp eller vård som behövs för att komma från missbruket. I socialtjänstlagen stadgas också hur detta skall gå till. Socialnämnden skall verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden och i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Om hänsynen till den unges bästa motiverar det, skall socialnämnden sörja för vård och fostran utanför det egna hemmet. Detta har emellertid inte ansetts tillräckligt. Regeringen föreslår därför nu att detta socialnämndens ansvar skrivs fast ännu tydligare. Man skall nu med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen bland barn och ungdom, som har visat tecken till en ogynnsam utveckling. Denna precisering kan möjligen uppfattas som kritik mot socialnämnder som inte i tillräcklig grad har tagit sitt ansvar. Det är tråkigt att en sådan ändring har ansetts nödvändig, men jag har för min del ingen invändning mot att den görs. Ett viktigare förslag till ändring i den aktuella propositionen är tillägget till LVU. Med stöd av detta tillägg ges i fortsättningen socialnämnden rätt att besluta att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd kontaktperson och att den unge missbrukaren skall delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. När ett sådant beslut fattas skall det finnas en behandlingsplan för missbrukaren. Denna bestämmelse, som har kallats mellantvång, har vållat stor uppståndelse och väckt många protester. Förslaget kommer ursprungligen från narkotikakommissionen medan socialberedningen, som ju har att utvärdera missbrukarvården, motsatt sig denna utvidgning av LVU. Invändningen från dem som protesterat är att utvidgningen skulle vara ett allvarligt avsteg från socialtjänstens frivilliglinje. Det kommer in ett nytt moment av tvång, som kan störa relationerna mellan vårdgivare och missbrukare, menar man. Jag tycker att det mot denna bakgrund är angeläget att slå fast att reformen av lagstiftningen från 1980/81 i allt väsentligt ligger fast. Insikten att all framgångsrik missbrukarvård måste bygga på förtroende mellan missbrukare och vårdgivare ändras inte av detta tillägg, liksom inte heller insikten att en framgångsrik behandling förutsätter att missbrukaren är motiverad att underkasta sig behandling. Jag vill därför för min del tolka denna utvidgning av LVU så att det är ett nytt verktyg som tillhandahålles, men inte en rekommendation om att det till varje pris skall användas. Det måste också i fortsättningen bli en bedömning från fall till fall, om en användning av det s.k. mellantvånget är till gågn för en framgångsrik behandling eller ej. Skulle det vara så som många socialarbetare hävdar, att föreskrifter om kontaktperson eller tvång att delta i behandlingsprogram skulle förstöra förtroendeförhållandet mellan vårdare och missbrukare, så bör naturligtvis inget beslut om att tillgripa mellantvånget tas. Å andra sidan tror jag att det i vissa lägen kan finnas ett starkt behov av att kunna försäkra sig om regelbunden kontakt med missbrukaren. Den goda ambitionen bakom förslaget och socialutskottets tillstyrkan av förslaget är att komma till rätta med ett begynnande missbruk på ett tidigare stadium. Om behandlingen inte ger effekt och missbruket tilltar, känner naturligtvis både ansvarig socialsekreterare — för att inte tala om föräldrar och anhöriga — sig maktlösa och förtvivlade. Att bara invänta den dag då kriterierna enligt gällande LVU är tillämpliga kan vara att passivt åse hur missbruket tilltar och den unge bryts ned. Ett effektivare behandlingsarbete i öppna former i samarbete och i samförstånd med den unges föräldrar kan i bästa fall dessutom leda till att ett hårdare tvång undvikes. Det kan vara en öppen fråga i vilken utsträckning mellantvånget kommer att tillämpas. Klart är att det inte kan ersätta en utveckling av behandlingsmetoder, som diskuterats fram med samtycke av missbrukaren. Jag tror inte för egen del att man skall ställa förväntningarna alltför högt när det gäller den förbättring som kan inträda i missbrukarvården tack vare mellantvånget. Men jag har kommit fram till, att vi inte kan ta på vårt ansvar att låta bli att pröva också denna vär att hjälpa ungdomar som hamnat i drogträsket. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 31 i dess helhet. När det gäller vård av vuxna missbrukare föreligger inga ändringsförslag från regeringens sida men däremot ett antal motioner. Det är inte minst i där berörda avseenden som irritationen stiger över att socialberedningens arbete drar ut på tiden. Vi skulle behöva få utvärdering av frågor som rör vårdtidens längd, inledande sjukhusvård m.m. Vård utan samtycke kan med stöd av LVM ges högst två månader. Därefter måste särskilt beslut tas om förlängning. Tvångsvården skall redan dessförinnan upphöra så snart syftet med vården uppnåtts. Jag har förstått det så, att en missbrukare tas ur ”LVM-vård” så fort det är möjligt eller när missbrukaren insett behovet av att genomgå ett behandlingsprogram. Om missbrukaren inte är motiverad biter inget behandlingsprogram, om missbrukaren är motiverad behövs inget tvång. Tvånget kan behövas i ett inledande skede för att lyfta missbrukaren ur ett gravt missbruk. Och ett visst tvång kan behövas under senare skede för att kvarhålla missbrukaren i behandlingen. Det är här tanken på kontraktsvård kommer in. Även den missbrukare som insett behovet av behandling och är motiverad att genomgå den har svårt att hålla denna motivation vid liv. Det kommer kriser, då han eller hon avviker från behandlingen trots insikten att de gör sig själva skada. Drogen är starkare än deras egen fria vilja. I sådana situationer skulle ett frivilligt ingånget kontrakt, som ger vårdgivaren möjlighet att kvarhålla eller återföra missbrukaren till behandling med tvång, vara en annan form av mellantvång än den jag nyss tog upp och som rörde LVU. Jag menar därför, att tillkomsten av LVM inte har inneburit att tanken på kontraktsvård har blivit överspelad. Det är skada, att inte regeringen och regeringspartiet har kommit till samma slutsats. Det finns nämligen ett lagförslag förberett sedan länge, som ligger och samlar damm någonstans i kanslihuset. Det krävs därför ingen större arbetsinsats att förelägga riksdagen ett förslag, som ger en laglig grund för att i frivilliga former ingå ett juridiskt hållbart kontrakt om vård. Jag ber att få yrka bifall till reservation 9 i socialutskottets betänkande 30 och i övrigt till utskottets hemställan. Vad slutligen gäller betänkande nr 26 om statsbidrag till missbrukarvård vill jag där endast kommentera en fråga, nämligen möjligheten för enskild och ideellt inriktad missbrukarvård att också i fortsättningen få statsbidrag. Moderaterna hävdar i en reservation att det inte finns anledning att ändra statsbidragssystemet därför att det skulle kunna äventyra stödet till ideell missbrukarvård. Samtidigt säger man att det specialdestinerade statsbidraget för missbrukarvård borde avvecklas. Om detta kan man ju säga att det är svårt att hävda att statsbidraget skall vara mer generöst gentemot enskilda initiativ och samtidigt hävda åsikten att det skall tas bort. Men det är angeläget att slå fast att det nya statsbidragssystemet har fått en utformning som underlättar fortsatt utveckling av socialtjänsten, bl.a. genom ökade möjligheter för kommunerna att satsa på nya vårdalternativ. Utskottet konstaterar att den ideellt inriktade missbrukarvården ofta är den som står för nytänkande och utveckling när det gäller behandling av missbruksproblem. Det är bl.a. av det skälet som vi i folkpartiet kan tillstyrka det nya statsbidragssystemet — nämligen därför att det underlättar för kommunerna att ge stöd till ny verksamhet och därmed till ideellt inriktad verksamhet. Innan vi tog ställning för det nya statsbidragssystemet hade vi kontakt med människor som bedriver missbrukarvård på ideell grund för att förvissa oss om att de inte såg något hot om försämring i det nya statsbidragssystemet. Vi har alltså försäkrat oss om att så inte är fallet. Vi är tvärtom angelägna att i än större utsträckning kunna utnyttja ideellt baserat arbete för missbrukarvården. Men det förutsätter naturligtvis att man har ett statsbidrag att diskutera. I en annan reservation från moderaterna yrkas avslag på regeringens förslag till bidrag till driften av hem för vård eller boende. Motivet är att staten inte har råd att ge bidrag till denna verksamhet. Den bör i sin helhet bekostas med kommunala medel. Moderaterna har lagt fram flera förslag med samma innebörd. Jag vill här bara upprepa vad jag i tidigare debatter sagt om dessa förslag, nämligen att det förutsätter en överenskommelse med kommunerna. I annat fall riskerar man att försämra den verksamhet till vilken statsbidragen utgår. Det är därför inte möjligt för staten att ensidigt radikalt förändra statsbidragsgivningen, såsom moderaterna föreslår. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 26 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande beröra utskottsbetänkandena 1984/85:26 och 30 från socialutskottet. I det aktuella betänkandet 26, som bygger på regeringens proposition 1984/85:151 om statsbidrag till missbrukarvård, återfinns tre moderata reservationer, till vilka jag inledningsvis yrkar bifall. Förändringen av systemet med statsbidrag till missbrukarvården har åstadkommit tämligen omfattande oro ute bland vårdpersonalen. Bakgrunden till denna oro är enligt min mening inte särskilt svårförstådd. Under många år har det funnits en växande övertro på missbrukarvård i öppna former. Det kan nog vara på sin plats att genast deklarera: Om denna vård hade varit effektiv och bra, skulle naturligtvis inga eller mycket få slutna vårdplatser finnas för missbrukare. Nu är den öppna missbrukarvården behäftad med en rad brister och komplicerande faktorer, inte minst i form av förekomsten av ”kompisar” och centralt belägna systembolag. Jag skall, herr talman, inte föra det resonemanget längre, men det finns förvisso ytterligare en rad komplicerande faktorer. Vi måste sammanfattningsvis konstatera att den öppna missbrukarvårdens framgångar inte leder till något historiskt minnesmärke. Snarare har den öppna missbrukarvården kommit att föras åt sidan i prioriteringen på socialbyråerna. Barnavård, akuta insatser, familjer i kris, skrivandet av långa föredragningspromemorior och annat har lett till att missbrukarvården fått en undanskymd plats. Missbrukarna har också i en allt större utsträckning farit illa, och genom införandet av komplicerade lagar med domstolsförfaranden och annat har de råkat in i ett socialt förfall utan like. Intill denna dag har statsbidraget till missbrukarvården varit ”skyddat”, eller ”öronmärkt”. Det har fullt ut gått in i den slutna verksamheten. Vi moderater noterar i vår motion att detta faktum medfört att den svenska missbrukarvården ute på institutioner tagit stora och viktiga kliv framåt. I det internationella perspektivet intar svensk missbrukarvård numera en ledande ställning, och jag tror mig våga påstå att det är inom få områden på den sociala sektorn som framgångarna varit så påtagliga som just här. Nu skall ”öronmärkningen” tas bort. Det står inte i överensstämmelse med socialtjänstlagen att ha det på det sättet. Nu skall, enligt propositionen, sluten och öppen missbrukarvård konkurrera om statsbidraget. Herr talman! Jag kan redan i dag se förloraren i detta slag — den slutna missbrukarvården. En fortsatt utveckling av denna vård tycks inte stå i överensstämmelse med socialtjänstlagen och dess målsättning. Föredragande statsråd aviserar också att en omstrukturering är att vänta och föreslår ett särskilt omstruktureringsbidrag för att vissa avvecklingskostnader skall täckas. Detta står i propositionen. Det är således en modern missbrukarvård, bort från institutionerna, som vi har att vänta oss. Jag är emellertid övertygad om att resultatet av den nu föreliggande propositionen blir i huvudsak två ting: 1. Vårdhuvudmännen, dvs. kommunerna och landstingen, kommer naturligtvis att så snart som möjligt avbryta vårdavtal med utomstående vårdgivare och på det sättet rädda verksamheten vid sina egna institutioner. Därmed försvinner utvecklingsdelen, och kvar blir den uniforma och tämligen stela kommunala vårdpedagogiken. 2. Kvar blir en omodern och stagnerande missbrukarvård, som på goda grunder kan utgöra ett avskräckande exempel i framtiden. För att garantera denna utveckling ger regeringen ett särskilt stöd till de gamla ”hårdtorkarna”, som vi alla har önskat lägga till historien. Vi moderater har svårt att se vilken genomtänkt politik det ligger i denna proposition och i utskottsmajoritetens uppslutning omkring propositionen. Vi har också svårt att se vilken social tanke som har varit avgörande. Vi har dess värre inte i utskottsmajoritetens skrivning kunnat se något uttryck för solidaritet och medkänsla med alla dem som i framtiden kan behöva få en modern och god institutionell vård. Vi moderater redogör för vår inställning i reservation 2. Institutionsvården, som nu efter huvudmannaskapsreformen har blivit en angelägenhet för kommuner och för landsting, bör också driftsmässigt överföras till huvudmännen. Vi önskar inte att detta skall ske omedelbart, men en övergång måste ändå påbörjas. Vi moderater menar att en rad gamla och tunga institutioner inte bara bör utan snarare skall avvecklas. Missbrukarvården i dag — och möjligen också i morgon — kräver lätta och tämligen små enheter med en effektiv, genomtänkt och kompakt pedagogik. Korttidsbehandlingen vinner alltmer gehör och kan vara en linje för framtiden. Därmed kan en avveckling av specialdestineringen genomföras, och genom att kommunerna åläggs att bedriva en institutionell vård finns det garantier för den institutionella vårdens fortbestånd och utveckling. Herr talman! Sedan jag nu har behandlat socialutskottets betänkande 26 övergår jag till utskottets betänkande 1984/85:30 om vård av vuxna missbrukare. Till detta betänkande har fogats tio reservationer, och vi moderater återfinns som undertecknare av dem alla. Jag ber därför att få yrka bifall till samtliga reservationer. I dessa reservationer återkommer vi moderater till gamla välkända yrkanden, som ofattbart nog inte tycks vinna majoritetens bifall. Vi hörde tidigare utskottets värderade ordförande tala om vilka påfrestningar och slitningar det innebär att socialberedningen inte lägger fram sina utvärderingar. Jag vill gärna understryka denna del av Ingemar Eliassons anförande. I mitt anförande skall jag beröra två av reservationerna. I reservation 1 tar vi upp skyddet för tredje man såsom ett incitament för ingripande jämlikt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Vi är nämligen av den alldeles bestämda uppfattningen, att när en person på grund av sitt alkoholmissbruk börjar bli farlig för sin omgivning är han också i behov av vård. Nu vill majoriteten överlämna den man som exempelvis grovt misshandlar sin hustru till allmän domstol för handläggning av fallet enligt brottsbalken. Den som är alkoholskadad skall förvägras vård och överlämnas för att straffas i första hand. Stundom brukar ordet cynisk uttalas om den moderata socialpolitiken. Jag är inte beredd att ta detta ord i min mun i dag, men majoritetens inställning till alkoholmissbrukare kännetecknas i varje fall inte av någon omtanke och något socialt engagemang. I reservation 2, slutligen, tar vi moderater upp ett krav som vi har framfört år efter år, nämligen att sociala skador skall kunna utgöra grund för vård enligt LVM. Detta yrkande har också år efter år avvisats. När en man fullständigt ruinerar sig och sin omgivning, super upp allt av värde, tömmer hemmet på den ena familjeklenoden efter den andra, på minnen och historia, när allt går till sprit, är det en helt acceptabel grund för omhändertagande, men enligt majoriteten är det en helt acceptabel ordning. När er högt ombesjungna öppna vård inte klarar av fallet, vad gör ni då? Jag anser att det är nära nog en skamfläck i vår sociallagstiftning att en människa som åsamkar sig och sin omgivning omfattande och kanske livslånga sociala skador inte skall kunna omhändertagas. Herr talman! Vi moderater kan inte ställa upp på den nu drivna politiken, som offrar missbrukaren men som tillfredsställer principer och program. Vi är beredda att år efter år, ända fram till dess att socialberedningens betänkande i alla delar ligger på vårt bord, driva dessa reservationskrav vidare.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp frågan om statsbidrag till missbrukarvården och frågan om vård av vuxna missbrukare. Gunnar Elm kommer senare att beröra de frågor som gäller insatser för unga lagöverträdare m.m. Tyngdpunkten i arbetet på missbruksområdet måste givetvis ligga på de förebyggande insatserna. Här får inga ansträngningar sparas. Missbruket av alkohol och narkotika leder, som alla vet, till stort personligt lidande, många familjetragedier och dessutom enorma samhällskostnader. För oss i centerpartiet är det naturligt att staten, som ansvarar för spritförsäljningen och tar skatteintäkterna på densamma, också tar sitt ansvar för missbrukarvården genom bidrag till kommunerna. Vi hävdar i många sammanhang att man bör decentralisera beslutsfattandet till kommunerna och att staten skall medverka till att öka kommunernas frihet att utnyttja de egna resurserna. Den statsbidragskonstruktion som nu föreslås är, sägs det, tänkt att bidra till ett ökat kommunalt handlingsutrymme. Vi har därför från centern inte haft någon erinran mot förslaget — jag tror att Göran Ericssons farhågor i det här sammanhanget är betydligt överdrivna. Jag yrkar därför bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 26. Betänkande nr 30 handlar i första hand om vård mot den enskildes vilja. De allra flesta är numera överens om att tvångsvård är något man tillgriper endast i undantagsfall. Antalet omhändertagna med stöd av lagen om vård av vuxna missbrukare, LVM, är också tämligen litet. Att tvångsvård alltid har som motiv att hjälpa den enskilde bör vara en självklarhet. Det är också mot den bakgrunden man skall se de olika motionskrav som aktualiserats. Syftet med LVM är att ge missbrukaren en möjlighet att komma ifrån sitt missbruk. Lagen förutsätter att det skall vara fråga om ett mycket massivt och väldokumenterat missbruk. Många som tas om hand med stöd av LYM befinner sig i ett så utomordentligt dåligt tillstånd, att den vårdtid som lagen tillåter är alldeles för kort. Det har visat sig att det inte är möjligt att färdigbehandla en svårt alkoholiserad person eller en narkoman på de fyra månader som nu är maximitid. Och det är inte heller säkert att det går att motivera honom eller henne för den frivilliga vård som skulle vara ett bättre alternativ. För att ge missbrukaren en rejäl chans till rehabilitering har i en centerpartimotion av Karin Söder och Rune Gustavsson föreslagits att vårdtiden skall kunna förlängas upp till ett år. Utskottet hänvisar till att socialberedningen skall se över frågan. Givetvis kan man invänta den beredningen, men vi menar från centern att behovet av att förlänga vårdtiden är så klart att man redan nu bör kunna fatta beslut i frågan. I samma centermotion föreslås också att socialtjänstlagen skall ändras så att det blir möjligt med s.k. kontraktsvård. Det gäller alltså fall där missbrukare frivilligt söker vård men förbinder sig till en viss behandlingstid. Under den tiden skall det vara möjligt att lägga in frivilliga program och åtgärder. Utskottsmajoriteten menar att frivillig kontraktsvård inte är behövlig utan att syftet kan tillgodoses inom LVM. Den uppfattningen är svår att förstå, eftersom det inte rör sig om samma målgrupper. Kontraktsvården är ju tänkt att gälla människor som ännu inte fått ett så svårt missbrukstillstånd att de är aktuella för LVM. De skall i stället kunna få hjälp så att de inte hamnar i en sådan situation. Herr talman! Jag vill gärna deklarera att jag känner en del sympati för de synpunkter som tas uppi reservation nr 3 och som gäller frågan var utredning och ansökan om LVM skall ligga. Det konstateras i reservationen att det är socialnämnden som har kännedom om ärendena. Jag vill tillägga att det har visat sig att länsstyrelserna i en del fall har helt otillräckliga resurser. Det finns exempel på att ansökningar blivit liggande både två och tre månader i väntan på avgörande. Med tanke på att det oftast är fråga om synnerligen akuta vårdbehov är detta naturligtvis helt otillfredsställande. Jag förutsätter därför att socialberedningen noga ser över också den här frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 9 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vpk-reservationerna 1, 2, 3 och 8 i betänkande 31. När en viktig reform har genomförts, kommer efter några år alltid en politisk reaktion. Då har motståndarna hunnit samla sig. Då har propaganda lagts upp, fördomar spritts, pengar mobiliserats. Det är då det gäller att stå fast, att inte låta lura sig, att slå tillbaka. Varför genomförde vi den nya socialtjänsten? Den genomfördes därför att det fanns en hundraårig erfarenhet av tvångsoch repressaliesystemet. Man visste att detta system var ett klassamhällets kännetecken. Man visste att tvångssystemet gjort fiasko. Man visste att det ledde till förnedring och spridde kring sig en anda av människoförakt. Socialtjänsten genomfördes därför att erfarenheten visade att repressaliemetoden inte kunde användas i social problematik. Graden av stränghet i lagarna står inte i något land i samband med missbrukets utbredning. Lagens hot fungerar till nöds mot knarkprofitören. Men det fungerar inte mot en människa vars livssituation bryter samman. Socialtjänsten genomfördes därför att man insåg att social utslagning och utstötning inte bara hade med individen att göra utan med ett system av omständigheter och relationer, som också måste ändras. Repressalier mot individen hindrade de allsidiga åtgärder som alltid måste till. Socialtjänsten genomfördes därför att man förstått att i en demokrati grundlagen också måste gälla för de mest nedtryckta. Att respektera just deras medborgerliga frioch rättigheter var rent av särskilt viktigt både för rehabiliteringen och för människosynens utveckling i samhället. Socialtjänsten genomfördes därför att man i behandlingsarbetet insett att hot och repressalier aldrig kunde ge någon den styrka som måste till för att övervinna ett destruktivt livsmönster, vållat av svag identitet, ångest inför äkta relationer och brist på tilltro till omgivningen. Hot uppifrån hjälper i själva verket individen att dra sig undan ansvaret för den egna situationen. Repressalier skapar flykt, förljugenhet och subkulturer. Socialtjänstlagen och dess principer var ett stort civilisatoriskt framsteg. De visade sig också framgångsrika. Överallt där man arbetar aktivt har man ett annat grepp på problemen än förr. Det växande förtroendet har både förbättrat insatsernas effektivitet och hjälpt folkrörelserna i deras arbete. Allt detta vet de reaktionära. Det finns inget socialt behov av den föreslagna lagändring som kallats mellantvång. Därför har man varit tvungen att skapa ett konstlat politiskt behov. Genom att skapa en hetskampanj inför valet skall man underminera försvaret av socialtjänsten, speciellt inom det socialdemokratiska partiet. Sådan är taktiken. Där har reaktionen framgång. Den har fått regeringen att tro att om man går de reaktionära till mötes, då tar man vinden ur deras segel. Det är ett klassiskt politiskt misstag. I själva verket stärker man deras vind genom att erkänna deras falska argument. Det är just detta som är det mest tragiska av allt — att regeringen själv använder de falska argumenten mot socialtjänsten. Man påstår att det finns behov av ytterligare tvångsåtgärder, trots att de tre storstadskommunerna, där man har de största problemen, inte vill ha dem. Man bidrar till intrycket att socialtjänsten är slapp — denna socialtjänst som varje år administrerar stöd och åtgärder visavi 25 000 barn och unga. Man påstår att man vill rädda unga undan kriminalvården med hjälp av detta mellantvång. Men vore det så att praxis i domstolarna berodde på socialtjänstens brister, då skulle detta speglas i alla åldersklasser under 21 år. Men det gör det inte. Det är alltså inte så att socialtjänstens brister gör domstolarna strängare. Det är det allmänna politiska klimatet som gör domstolarna något hårdare mot de allra yngsta. Sedan används detta för att motivera hårdnande bestämmelser även inom socialtjänsten. Så är cirkelbevisningen ordnad och reaktionen i gång. Men det är inte det begränsade s.k. mellantvånget som är den stora faran. Dess praktiska betydelse blir sannolikt mycket begränsad. Den största faran är att man bryter mot en princip som man en gång gjorde till socialtjänstens ryggrad. Det betyder nämligen att man påverkar det allmänna sociala klimatet. Man legitimerar hårdare och hänsynslösare behandling av människor som har det svårt. Man bryter ett spirande förtroende. Man belönar och legitimerar kommuner och förvaltningar som har en dålig socialtjänst. Och man försvårar för de kommuner där man har en god utveckling och en aktiv socialtjänst. Jag vill därför fråga socialutskottets ledamöter: Förstår ni inte att ni på sikt undergräver socialtjänsten? Förstår ni inte att ni legitimerar de vulgära demagoger och frälsningsprofeter som vill göra mellantvånget till en murbräcka med vars hjälp de sedan ytterligare skall vrida hela den socialpolitiska utvecklingen tillbaka? Det är dem ni ger anledning att brista ut i jubel i dag. De har vunnit sitt första steg. Och inser ni vad sorts idéer ni därmed uppmuntrar? Där har vi en profet som påstår att det finns en viss procent psykopater, som det är en dålig affär för samhället att satsa på. Där har vi en annan profet som tycker att narkotikamissbrukare borde sättas på en ö för att knarka ihjäl sig. Och där har vi det senaste stjärnskottet i denna bransch — han som säger att det finns inga arbetslösa, det finns bara arbetsovilliga. Vad tror ni ledamöter i socialutskottet händer om detta slags människosyn uppmuntras? För med era medgivanden åt reaktionen uppmuntrar ni ju profeterna till nya ansträngningar. Det är den politiska verkan av ert ställningstagande för mellantvånget. Jag vill slutligen fråga utskottets socialdemokrater: Ni sitter i ett utskott där socialdemokraterna och vpk har majoritet. Ni skulle kunna använda den majoriteten för att försvara och utveckla socialtjänsten. Hur känns det då att på s. 12 i socialutskottets betänkande 31 skriva att alla socialdemokratiska motioner och vpk-motioner i den här debatterade kärnfrågan skall avslås? Samtidigt skriver ni att ni tillgodoser alla borgerliga motioner. Vilka politiska krafter tror ni att ni tjänar med dessa ryggradslösa bugningar åt höger? Jag vill därmed fråga regeringens företrädare: Ser ni inte hur de bestämmelser ni nu föreslår har två mycket grundläggande fel från kontaktoch behandlingssynpunkt? För det första: Om man i en kontaktsituation börjar använda föreskrifter, övergår man alltid från ett förtroendeklimat till en form av konfrontationsklimat. Det sannolika är då, att åtgärderna ökar den unges benägenhet för flykt, undandräkt och förljugenhet. Jag har alltså inte uppnått någonting i mitt sociala arbete. Inför den unges undandragande finns sedan inga sanktioner stadgade. Hur skall jag då upprätthålla auktoriteten för mitt handlande? När jag har använt de här åtgärderna har jag ju skapat ett auktoritetsproblem som inte tidigare fanns. Jag kan upprätthålla min auktoritet bara genom upptrappning, bara genom ett ytterligare skärpt hot. Följden blir alltså att jag griper till tvångsåtgärder snabbare än eljest. Och själva tvånget får då en annan funktion än vad det skall ha enligt socialtjänstlagen, nämligen att bryta ett akut farotillstånd. Det blir ett straff för ett beteende, det blir en åtgärd som jag tvingas vidmakthålla längre än annars. Men med detta handlande ger jag ingen motkraft och ingen insikt åt en rädd, kontaktlös och i sin identitet starkt försvagad människa. För det andra: Hela lagens hot riktas mot den unga människan. Uppmärksamheten fokuseras kring den unges yttre beteende. Hela ansvaret för situationens utveckling läggs på just denna faktor. Det är ett orimligt synsätt. Just för unga människor gäller ju som alla vet i särskild grad att de är betingade av uppväxt och livsförhållanden. Det strider mot erfarenheten att utgå från enbart den unges beteende. Bland dem som nu vårdas enligt LVU är det 75 96 ungefär för vilka orsaken är brister i hemmiljön. Att bortse från detta är ett mycket allvarligt metodiskt fel. Herr talman! Den första stormsvalan från den sociala reaktionen flyger i kväll in över landet. Det är en liten svala och dess betydelse kommer säkert att bli begränsad. Men det är ändå den första vändningen till det negativa i en tidigare positiv utveckling. Det ankommer nu på oss, som vill se en socialpolitik som syftar framåt och inte bakåt, att trappa upp striden. Vi må vara socialdemokrater, vpk:are eller borgerliga, som har förblivit trogna det sociala frisinnet. Vi skall avslöja den nymoralism som inget annat är än sockerglasyr på social brutalitet. Vi skall hindra att Sigurdsens lagändring tillämpas i praktiken. Jag vill därför börja med att uppmana de kommuner som är trogna socialtjänstens anda, att gå ut och offentligt deklarera att de inte tänker tillämpa Sigurdsens lag. Gå ut och säg till människor, att här förpassar vi mellantvånget till den historiens papperskorg där det redan före sitt ikraftträdande hade sin sanna hemvist. Gå ut och säg till människor, att till den här byrån, till den här förvaltningen kan ni fortfarande komma utan rädsla för att bli utnämnda till hopplösa psykopater. Hit kan ni komma utan att bli hånade därför att ni är arbetslösa. Här ställs alla krav utifrån en grundval av respekt och tilltro, och här skall vi aldrig psyka er genom att sitta och tala om er i trejde person, medan ni är närvarande. Här råder inte överhet, utan solidaritet. Här härskar inte hysteri, utan rationalitet. Här är du inte ett behandlingsfall, som vi förfogar över genom föreskrifter och annat. Här är du en medborgare med rätt till stöd, men också med ett eget ansvar för ditt liv.

Herr talman! Jag skulle inte ha kunnat önska mig en bättre levande illustration till det jag sade tidigare än just Blenda Littmarcks anförande. Detta är precis vad jag har hävdat: Nu jublar den extrema högern över att socialdemokratin har fallit på knä för den. Det är detta som är så djupt tragiskt. Jag skall inte ge mig in i någon kommentar kring den respekt och det tack som Blenda Littmarck uttalar till statsrådet Sigurdsen. Damerna får ju senare i debatten tillfälle att omfamna varandra. Väl bekomme med den enigheten, får jag väl säga. Jag vill ställa två frågor till Blenda Littmarck; jag tycker att hennes anförande är något ganska fantastiskt att höra i denna kammare. Min första fråga är denna: Blenda Littmarck vill bifalla det s.k. mellantvånget med den motiveringen att socialtjänsten skall kunna ingripa i tid, som hon säger. Det gör den tydligen inte i dag enligt Blenda Littmarck. Det är en mycket märklig beskrivning av hur det går till. Som om det skulle behövas föreskrifter och tvång för att socialtjänsten skulle ingripa i tid! Vad tror Blenda Littmarck att socialtjänsten över huvud taget sysslar med? Den har haft 25 000 barn i åtgärder varje år de senaste åren. Den gör insatser för 11 000 barn och unga enligt socialtjänstlagen varje år och insatser enligt LVU för 8 000. Nu säger Blenda Littmarck att socialtjänsten inte ingriper i tid, utan det behövs mera tvång. Har inte Blenda Littmarck sett att det finns en aktiv frivilligvård av mycket stora dimensioner? Ändå påstår hon att socialtjänsten inte ingriper i tid. Det är denna typ av försåtlig demagogi som högern bedriver. Jag tycker inte att den svenska socialdemokratin skulle gå på den. Det är ju inte stadgat om några sanktioner, utan svaret på de här åtgärderna, som Blenda Littmarck nu vill hjälpa till att införa, blir ökat trots från den unge, undandräkt, rädsla eller liknande. Då har ni naturligtvis inget annat alternativ än att övergå till tvång. Slutligen min andra fråga. Jag vill be Blenda Littmarck att noga och utan några undanflykter definiera sina begrepp. Vad menar hon med flummiga överlevande? Och vad menade hon när hon i en tidigare debatt talade om de gamla flummarna i socialberedningen? Vad är en flummare? För mig är det en utflippad människa med missbruksproblem som inte kan orientera sig i tillvaron. Menar Blenda Littmarck att ansvariga socialpolitiker är flummare i denna bemärkelse? Var snäll och definiera, och kom inte med sådana där diffusa beskyllningar!